Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för det svar jag fått. Tyvärr kan jag inte i likhet med herr Nilsson i Kungsängen säga, att jag i alla stycken tycker att det var ett bra svar. Bakgrunden till min fråga har varit att det, när man nu skall lägga om till högertrafik, är ett »gefundenes Fressen» att samtidigt hjälpa de handikappade, så att de med ganska enkla åtgärder får det lättare att ta sig fram på vägar och gator, vid trafikkorsningar och vid svåra övergångsställen. De handikappades riksförbund har gjort en uppställning på en rad åtgärder som det borde vara rimligt att försöka tillgodose. Det har sagts när det gäller t.ex. parkering, att en förhöjning av körbanan till nivå med trottoaren är önskvärd och att där detta inte är möjligt man skall hålla en tolerans av 8 cm i nivåskillnad. Där det finns en stenkant vill man ha den fasad. När det gäller övergångsställen säger man, att en upphöjning av körbanan för att eliminera nivåskillnaden och markering av övergång mellan gång och körbanan är nödvändig för synskadade. Det finns en hel rad sådana här åtgärder som jag bedömer vara relativt enkla att vidta i samband med den stora omläggningen. Man har vidare sagt, att trafiksignaler bör vara så pass långt utsträckta, att en handikappad hinner över körfilen, och att manöverkontakterna skall vara placerade på en viss nivå över markplanet så att de är lätt åtkomliga. Statsrådet Palme svarar nu, att det i samband med de arbeten, som utförs för att anpassa vägar och gator för det nya trafiksystemet, »finns vissa möjligheter» att göra miljön mera handikappvänlig. Ja, det är klart att det finns vissa möjligheter. Dessa möjligheter måste tillvaratas. Men i en sådan här situation, när man ändå lägger om trafik förhållandena i städerna och det hela kostar så mycket pengar, så skall man säga ifrån att då skall det göras. Högertrafikkommissionen har rekommenderat att det i viss utsträckning är möjligt att ta hänsyn till de handikappade, säger statsrådet. Jag fäste mig här särskilt vid det som står senare i svaret, att man för närvarande håller på att prova ut en ljudapparat som skall göra det möjligt för de blinda och synskadade att uppfatta signalgivningen. Jag passerar Stureplan på väg till riksdagen varje dag. Där är man i full gång med omläggning av trafikapparaten för högertrafik. Nu säger statsrådet Palme, att man håller på att prova ut en apparat. Den borde ha varit färdigutprovad och klar, så att den kunde tas i bruk när det väl blir aktuellt! Till slut vill jag säga, att svaret präglas av viss positiv anda, men jag hade faktiskt väntat mig att det skulle ligga litet mera kraft bakom det uttalande som har presterats vad gäller själva trafikapparaten.
Herr talman! Med anledning av det sista som herr Häbinette sade beklagar jag att jag inte talade med högre röst när jag framförde mitt svar — hans uppfattning kanske delvis kan förklaras av att han inte har läst svaret så noga. När herr Häbinette skulle citera ett stycke sade han, att högertrafikkommissionen har rekommenderat att man i viss utsträckning skall ta hänsyn till vad handikapprådet har sagt. I mitt svar står det att högertrafikkommissionen har rekommenderat att man i den utsträckning så är möjligt tar hänsyn till vad handikapprådet sagt o. s. v. Alla de enskilda ting som herr Häbinette nämnde finns med i de överläggningar, som högertrafikkommissionen och handikapprådet har fört. Re kommendationerna har nu skickats ut till vägoch vattenbyggnadsstyrelsen och till samtliga väghållare i riket med begäran att dessa skall ta hänsyn till dem. Men man kan inte göra detta till mandatära krav. Det gäller ju en oerhört lång rad av praktiska ting. Man kan inte säga att samtliga dessa åtgärder skall vidtas på vartenda ställe, ty ibland är det inte möjligt på grund av gatustruktur och annat. Man får driva detta så långt som det är praktiskt möjligt på varje särskilt ställe. När det gäller ljudapparaten säger herr Höäbinette att han sett att man på Stureplan håller på att prova ut en sådan apparat. Det skulle ha gjorts för länge sedan, säger herr Häbinette. Men det har inte funnits någon sådan ljudapprat, och det har inte varit så enkelt att göra några prov innan man fått en lämplig anordning. Vi fick emellertid en sådan i relativt god tid. Jag beklagar att den fråga, där vi borde vara eniga om att göra trafikmiljön mera handikappvänlig, utnyttjas till ett sådant missnöje från herr Häbinettes sida. Jag vill inte säga att det här tillfället innebär ett »gefundenes Fressen». Det tror jag är ett uttryck som man använder i helt andra sammanhang. Enligt min uppfattning har vi nu ett utmärkt tillfälle att göra trafiken lättare för sjuka människor.

Herr talman! Till herr statsrådet och chefen för inrikesdepartementet framför jag mitt tack för svaret. Departementet har till synes nedlagt mycket arbete på svaret som är omfattande, men ändå har jag en känsla av besvikelse, ty inte ens en mycket intensiv läsning av svaret har kunnat ge mig det besked som jag ändå hade väntat och framför allt önskat. Statsrådet har inte kunnat ge mig några försäkringar att hans angelägna strävan skall vara att slå vakt om den kommunala självstyrelsen. Vad som föranledde min interpellation var rädslan för att denna kommunala självstyrelse, som för alla kommunalmän är så dyrbar, skulle komma i kläm vid den nya giv som en riksplanering tydligen enligt socialdemokratisk mening skulle innebära. Då vi från vårt håll pläderat för en riksplanering har vi menat att man skulle företa en inventering av befintliga resurser och en fördelning av dessa efter deras lämplighet att tas i anspråk för olika ändamål. Men vi har aldrig avsett att statens organ sedan skulle inte endast fördela dessa resurser utan även kontrollera deras rätta användning. När herr statsrådet tar bostadsbyggandet som exempel på vad staten kommer att blanda sig i är det enligt min mening ett mycket dåligt exempel han väljer. Därvid tar han som prov på vad kommunerna kan åstadkomma de av dem upprättade bostadsförsörjningsplanerna. Så långt är exemplet bra, men sedan blir det ganska värdelöst då man granskar resultaten. Detta är dock inte kommunernas fel, utan det dåliga resultatet kommer av att staten, genom att så fördela byggnadstillstånden att ingenting blir över för de flesta mindre kommuner, rycker undan varje förutsättning för att kommunerna skall kunna genomföra sina program. Kommuner som planerat för en kraftigare utveckling, en planering som har myndigheternas goda minne och stöd, råkar plötsligt i en situation där varje ansträngning blir förgäves. Därmed har statsmakten satt den kommunala självstyrelsen ur spel. Med det diffusa besked som herr statsrådet lämnat på interpellationens spörsmål har man anledning frukta att han vid riksplaneringen vill ge staten ett avgörande inflytande och en lika avgörande kontrollställning. Då kommer tyvärr den kommunala självstyrel sen i kläm. Det blir en god sak på ett papper men värdelöst i praktiken. Det kan vara riktigt att inrikesministern och jag har en gemensam grundinställning till dessa frågor — så långt det gäller kravet på en förbättrad Ööversiktsoch långtidsplanering. Detta krav har vi från oppositionens sida under lång tid sökt vinna gehör för. Men frågan är om inrikesministern och jag har en gemensam inställning också när det gäller den kommunala självstyrelsen. Interpellationssvaret är sannerligen inte någon klartext på den punkten. Jag är rädd att jag måste tolka svaret så att inrikesministern ser annorlunda på den kommunala självstyrelsen. Det är naturligtvis, såsom inrikesministern säger, bra för kommunerna med en förbättrad ekonomisk planering. På den punkten är vi helt ense. Men det är enligt min mening långt ifrån bra om bestämmanderätten i ökad utsträckning flyttas över till statliga organ. I inrikesdepartementets promemoria heter det ju att med utgångspunkt från det kommunala planeringsmaterialet »skulle den prioritering som länsmyndigheterna vill ge olika investeringar, sett i ett större regionalt sammanhang, kunna anges». Det måste rimligtvis betyda ökat inflytande för de statliga länsstyrelserna över de kommunala investeringarna. Interpellationssvaret är som sagt inte någon klartext — men även det tycks peka i samma riktning. Det heter nämligen att de kommunala investeringsprogrammen skall bli till nytta för »den resurstilldelning från statliga organ, som i många fall är en förutsättning för den kommunala utbyggnaden». Sedan kan man ju också tänka sig, såsom jag framhöll i min interpellation, att regeringen kan använda den kommunala planeringen som underlag för en detaljreglering med den nya byggnadsregleringen som instrument. Om den saken har statsrådet inte sagt någonting i sitt svar — i varje fall inte någonting av lugnande karaktär. Det är, såsom jag framhållit i min interpellation, i och för sig självklart att statsmakterna skall ange ramarna för kommunernas verksamhet. Detta måste givetvis även innefatta uppgiften att hålla kommuninvesteringarna inom ramen för det samhällsekonomiskt möjliga. Men denna uppgift bör inte lösas genom fysisk detaljreglering, utan i stället genom åtgärder av generell natur och i samråd med kommunförbunden. Den väsentligaste frågan i hela detta sammanhang är vem som skall ha hand om den regionala utvecklingsplaneringen. Det är riktigt att jag anser att denna uppgift bör ankomma på ett länskommunalt organ. Jag vill hävda att detta är av allra största betydelse för den kommunala självstyrelsen. Såsom jag framhöll i min interpellation har länsdemokratiutredningen i sitt betänkande förra hösten ställt i utsikt att den skall komma med ett sådant förslag. Och det förslaget skulle alltså kunna komma mycket snart — kanske om ett par månader. Inrikesministern försöker smyga förbi detta problem med att man naturligtvis måste utgå från den organisation, som riksdagen så nyligen beslutat — d.v.s. planeringsrådet enligt 1964 års riksdagsbeslut. Jag skall inte alls bestrida att planeringsrådens tillkomst är ett framsteg. Men de är inte slutmålet. Om länsdemokratiutredningen om ett par månader kommer med förslag om att den regionala utvecklingsplaneringen skall handhas av ett länskommunalt organ, så kan i varje fall inte jag finna det särskilt rationellt att inrikesministern under några månader laborerar med ett provisorium, som ur den kommunala självstyrelsens synpunkt kan framstå som äventyrligt. Det skulle ha varit välgörande, om inrikesmi nistern kunnat lämna litet klarare besked beträffande sina planer för den kommunala självstyrelsen. Jag hade i min interpellation också frågat om herr statsrådet ville låta riksdagen uttala sig om riktlinjerna för den översiktliga planeringen i kommunerna och länen. Det framgår av interpellationssvaret att riksdagen inte kommer att få detta tillfälle. Regeringen handlar enligt riksdagens beslut 1964 angående riktlinjerna för en aktiv lokaliseringspolitik, säger inrikesministern. Ja, det var ett principbeslut. Naturligtvis bestrider jag inte regeringens konstitutionella rätt att klara av det här genom <administrativa förordningar. Men jag tror att det hade varit till fördel om riksdagen fått uttala sig också beträffande den konkreta utformningen. Det är tydligen redan för sent den här gången. Det har ju skett en viss utbyggnad i länsstyrelserna för den regionala utvecklingsplaneringen. Men inte heller detta har inrikesministern redovisat i sitt svar. Varför är inrikesministern så hemlighetsfull? Det kan väl inte bero på att vi befinner oss så nära den hemlighetsfulla julen?

Herr talman!

Därmed blir riksdagen på nytt i tillfälle att diskutera hela verksamheten. Vi kommer inte att på något sätt undanhålla någonting av det sakmaterial som vi har anledning att i det sammanhanget presentera, Jag förmodar att alla de som har intresse för detta område kommer att beakta det och ta vara på det vid detta tillfälle. Jag har emellertid tydligen en annan uppfattning än herr Torsten Andersson beträffande planeringsråden. Det är riktigt att planeringsråden är ett försök att skapa det nödvändiga samordningsorganet på länsplanet, och där trodde jag att jag var ganska överens med herr Andersson om nödvändigheten av en längre gående regional planering. Denna måste innefatta en samordning av alla de uppgifter som ligger på skilda länsorgan. Vår tanke var redan från början att man här skulle få in ett lekmannainflytande, ett inflytande från landsting, kommuner och näringslivsrepresentanter. Men eftersom vi har en länsförvaltningsutredning på gång, kunde vi ju inte begära av riksdagen att ändra på de förutsättningar under vilka våra länsmyndigheter arbetar. Därför fick vi hitta på denna form, varigenom det blev ett rådgivande organ som i och för sig inte deltar i besluten men som i vissa sammanhang har möjlighet att avge reservationer vilka kan komma att uppmärksammas vid frågornas vidare handläggning. Däremot förutsatte vi — och på den punkten tror jag vi kommer att få rätt — att man i den pågående länsförvaltningsutredningen nogsamt skulle uppmärksamma de erfarenheter som gjorts i planeringsrådens arbete och även ta upp frågan om man skall ge dessa planeringsråd en annan ställning än den som de har i dag. Jag kan inte säga nu till vilket resultat utredningen kommit. Det blir en utredning som min kollega statsrådet Lundkvist få ta emot, och jag vet inte om han känner till något om utredningens arbete i detta hänseende. Det brukar ju inte avslöjas innan betänkandena kommit, men man kan ändå våga hysa den uppfattningen att utredningen mycket nogsamt kommer att behandla planeringsråden och deras sta tus, dels sådan den hittills varit och dels sådan de anser att den bör vara om råden skall bevaras för framtiden. För min del har jag den uppfattningen att de bör vara väl lämpade organ att ges en förstärkt ställning i framtiden. Men därvidlag kan vi ha olika uppfattningar. Jag vet inte, men vi får väl diskutera denna fråga närmare när utredningen är klar. Jag tror inte, herr Torsten Andersson, att vi så grundväsentligt skiljer oss åt då det gäller uppfattningen om den kommunala självstyrelsen. Jag skall inte fördjupa mig i den frågan nu, men jag tycker att det är rimligt att min kollega statsrådet Lundkvist deltar i denna debatt och anger sin syn på den kommunala självstyrelsen, eftersom han handlägger dessa uppgifter.

Detta var den grundläggande uppfattning som vi presenterade när vi lade fram förslaget om en ny kommunindelning. I nya kommuner med förutsättningar att klara de önskemål som medborgarna ställer ligger också möjligheterna för den kommunala självstyrelsen att leva vidare. Jag skall gå över till ett par frågor till som herr Torsten Andersson tog upp. Han var litet bekymrad över de kommunala bostadsbyggnadsplanerna. Jag kan ge honom rätt i att de naturligtvis inte har samma tyngd om vi inte kan följa upp dem med statsmakternas åtaganden vid fastställandet av våra bostadsbyggnadsprogram, d. v. s. en ekonomisk uppföljning. Däremot delar jag inte hans uppfattning att fördelningen mellan kommunerna på något sätt kan vara ett kriterium på vad dessa investeringsplaner har för möjligheter i ett läge — och det gäller hela investeringsplaneringen — då vi inte har outtömliga resurser. Om vi hade det vore det inga stora problem, och då behövde vi ingen avvägning mellan kommuner eller mellan olika investeringsuppgifter. Men när vi inte har dessa resurser är det hela tiden en avvägningsfråga mellan investeringsområden såsom bostäder, sjukhus, ålderdomshem och andra investeringsuppgifter och även en avvägningsfråga med hänsyn till kommunernas skilda behov och förutsättningar. Där kan vi ha delade meningar. Vi kritiseras från storstadsregionerna därför att man anser att vi ger för liten tilldelning åt dessa regioner där bostadsbristen är störst. Vi kritiseras nu av landsbygdskommunerna som anser att vi inte tillräckligt uppmärksammar deras intressen och säger att om man får mera framför allt i kranskommunerna till storstadsregionerna kommer trycket mot storstadsregionerna att minskas eller avlastas. Detta är i och för sig en acceptabel tanke, men den bör ingå i den allmänna avvägningen. Vad jag vill komma fram till, herr Torsten Andersson, är att vi på det ekonomiska området står inför avvägningen mellan skilda intresseområden, bostäderna och alla följdinvesteringar, om vi vill sammanfatta det så. Kapitalmarknadens förutsättningar måste bedömas med hänsyn till alla de anspråk som vi ställer, och där måste vi göra en avvägning av de olika områdenas möjligheter och behov. Det är just för att åstadkomma en sådan rimlig avvägning som hela denna planeringsuppläggning är tilltänkt med kommunblocken som bas. Vi ingriper inte, Ingen myndighet kan säga till en kommun: Ni får inte planera det, och ni får inte planera det.

När regering och riksdag behandlat detta bör beskeden gå från det centrala planet ned till det regionala planet och vidare ut till det kommunala.

Det är där vi menar att länsorganen, som vi hoppas kommer att få också ett kommunalt inflytande, skall ta på sig den i och för sig obehagliga uppgiften att göra en avvägning.

Herr talman! Vi har ju, som herr Torsten Andersson sade i sitt anförande och som han har uttalat i sin interpellation, sökt att i någon mån närma oss detta problem genom den fysiska reglering som har gjorts, prioritetslagstiftningen. Där ingick redan tidigare bostäderna, och där har vi nu fått lägga in även sjukvården. Efter överläggningar med Landstingsförbundet och storstäderna såsom huvudmän för storstädernas sjukvård har vi kommit fram till en kvoteringsplan som i huvudsak och i princip har accepterats av huvudmännen. Vi har kunnat gå vidare då det gäller ålderdomshemmen för att där inom bostadskvotens ram fastställa det antal ålderdomshemsplatser som vi anser att det kan vara rimligt att bygga varje år. Fråga är om man inte kan gå ännu längre och försöka fånga in nya områden och göra detta så tidigt som möjligt för att kunnat lämna kommunerna besked. Jag tror att de tidiga beskeden till kommunerna i dessa frågor skulle spara mycket pengar för vissa projekteringar som i dag kanske görs onödigt ingående och på sina håll storleksmässigt alldeles överflödigt. Det måste också ligga i kommunernas intresse att tidigt få kännedom om vilka investeringar som kan te sig möjliga för den närmaste framtiden. Det är väl ändå detta som är eftersträvansvärt. Så uppfattade jag herr Torsten Anderssons interpellation, och av den anledningen ville jag anslå just den tonen i inledningen och betona att vi behöver ha en gemensam grundinställning till stora delar av detta problem, Jag hoppas att herr Torsten Anderssons tidigare anförande inte skulle uppfattas så, att han nu vill skilja sig från oss. Är det så farligt att ha oss i sällskap, herr Torsten Andersson?

Nej, herr talman, jag är inte rädd för sällskapet, men det är klart att man vill hyfsa sällskapet litet ibland, det är alldeles uppenbart. Jag hoppas att mitt inlägg inte skall tolkas som ett avståndstagande; jag tyckte tvärtom att jag var konciliant. Det liksom passar mig inte att, som det heter, stormskälla vare sig i det ena eller det andra sammanhanget, och det fanns dessutom ingen anledning till det här. Låt mig säga ett par saker i anledning av inrikesministerns repliker till mig och stanna ett ögonblick vid planeringsråden. Jag vill understryka att jag är fullt på det klara med att planeringsråden är ett väsentligt inslag i det som vi har kallat för länsdemokrati och som vi i centerpartiet i olika sammanhang har krävt. Men, herr talman, planeringsråden har i dag en väsentlig brist. Det är dock inte så att de inte skulle kunna vara organ för de opinioner som det här är fråga om; tvärtom. Där sitter prominenta industrimän, där sitter prominenta kommunalmän, där sitter representanter för andra intressen i samhället. Alla dessa kom, när råden bildades, dit i den förväntansfulla uppfattningen att de nu skulle få spela med i de avgörande frågorna och få lägga sina mer eller mindre tungt vägande ord i sammanhanget. Det har de också fått, såvitt jag kan bedöma, från mitt eget planeringsråd, men när man kommer till en viss punkt på föredragningslistan i diskussionen konstaterar herr ordföranden att rådet som bekant bara är rådgivande och att länsstyrelsen nu fattar beslut. Där sitter alltså länsstyrelsen i landshövdingens person, och han klubbar sitt eget beslut vid bordet. Jag vill säga till herr statsrådet att jag betraktar detta nästan som en parodi på organ med i varje fall inflytande. Jag hoppas verkligen att det förslag som så småningom skall framläggas av länsdemokratiutredningen skall få ett annat innehåll, så att de som sitter i planeringsrådet och inte minst offrar tid för denna angelägenhet får en känsla av att de verkligen betyder något i sammanhanget. Jag tror att det är den rätta platsen att diskutera just dessa problem och dessa spörsmål. Jag ber att till herr statsrådet få framföra ett alldeles särskilt tack för hans klarläggande deklaration om den kommunala självstyrelsen. Hans ord om att den är en grundpelare i demokratien rimmar utomordentligt väl med min och många andras uppfattning om den roll som en aktiv kommunalpolitik måste spela i vårt samhälle. Men när han säger att fördelningen av bostadskvoten inte har någonting att göra med den kommunala självstyrelsen, måste jag reagera. Han talar också mycket riktigt om den roll som kommunblocken skulle spela när det gäller denna fördelning, men då har jag avskräckande exempel, herr statsråd. I ett av våra kommunblock i närheten av Borås hade man i blocket beslutat att tillstyrka en viss fördelning av bostäder — man var ense om den fördelningen — och jag vill starkt ifrågasätta om några andra kan ha en bättre inblick i dessa problem än ledamöterna i blocknämnden. Men det passade inte vederbörande myndighet, utan när förslaget fastställdes var det helt omgjort. Jag menar att detta innebär att en statlig myndighet sätter sig på den kommunala självstyrelsen — varken mer eller mindre. Nästa gång blir resultatet att när nämnden får ett sådant där förslag till prövning, konstaterar man: »Vad skall detta tjäna till? Här har vi en uppfattning, och när den kommer till den statliga myndighetens kännedom är den inte värd ett vitten.» Det är sådant, herr talman, som jag betraktar som risker för den kommunala självstyrelsen, ty man tappar också den s.k. sugen. Det är inte bara det, att den statliga myndigheten går emot den uppfattning man har — såsom i det föreliggande fallet — utan de kommunala förtroendemännen bibringas den uppfattningen att det inte tjänar någonting till vilken uppfattning man har i detta sammanhang. Jag får kanske också säga några ord om herr statsrådets påstående att skilda behov och förutsättningar avgöres av staten i många avseenden liksom följdinvesteringar av olika slag. Detta stämmer väl inte heller, ty det förhåller sig ju oftast så att det är på följdinvesteringarna som man liksom får en näsbränna. Jag kan ta ett exempel från min egen kommun, där man har planlagt ett viktigt bostadsområde som av exploatören redan i förväg har försetts ned vatten och avlopp och med gator. Där investeras mycket pengar i den fasta tron att tillstånd att bygga de erforderliga bostäderna sedan skulle lämnas, men tillstånden lämnades inte. I ett sådant fall skulle det kanske vara angeläget att lägga även detta på det regionala planet — jag håller med herr statsrådet om detta — så att man således skulle kunna föra en mer intensiv debatt och ett mer intensivt resonemang om vad som skulle vara angeläget och icke angeläget. Här sades någonting om tidiga besked, och det vore sannerligen en nåd att stilla bedja om att man finge tidiga besked i det kommunala arbetet. Vi planerar så mycket vi kan. Vi lägger faktiskt manken till för att planera på ett sådant sätt att det skall passa de flesta intressen i sammanhanget. Men oftast är det detta att få tidiga besked som är svårigheten. Jag har varit sysselsatt med att regionplanera i den s.k. Sjuhäradsbygden i södra Älvsborgs län under ett femtontal år. Vi har försökt att röja undan alla hinder för de kommunala myndigheterna i våra tätorter att planlägga dispositionen av markutrymmen för olika ändamål. I nästan varje enskilt fall har den planeringen strandat på att det inte har varit möjligt att få besked från myndigheterna, exempelvis vägmyndigheterna, om blivande vägars sträckning. Skall vägarna gå utanför samhället, eller skall de fortfarande gå genom samhället, det är ju den stora frågan. Markutrymmen har varit reserverade för båda alternativen i flera år, men något slutgiltigt besked har inte stått att få. Detta har praktiskt taget helt stoppat upp detaljplaneringen på vederbörande platser. Det är, herr statsråd, inte bara besvärligt, det är dessutom penningödande i mycket hög grad. Om sådana problem skulle kunna lösas med en ökad regional insyn i dessa frågor vore det någonting att stilla bedja om. Jag ber att än en gång få tacka statsrådet för den oförbehållsamma dekla rationen om den kommunala självstyrelsen. Jag stärks väsentligt i mitt arbete att försöka bevara den så långt det går.
Herr talman! Jag skall bara ytterligare en gång beröra frågan om planeringsråden. Jag upprepar att de är försöksorgan. Låt mig då påminna herr Torsten Andersson om att när den näslundska utredningen, i vilken herr Torsten Andersson deltog, lade fram sitt betänkande, föreslog den ett rent tjänstemannaorgan för samordningen inom länen. Utredningen tänkte sig att chefstjänstemännen på länsplanet i de olika funktionerna — <länsarbetsnämnden, länsvägnämnden, länsbostadsnämnden o.s.v. — skulle sitta med i de organ som skulle svara för samordningen. I vårt beredningsarbete i departementet och i regeringen föreslog vi ett lekmannaorgan, alltså ett lekmannainflytande. Vi kunde dock inte ge det en annan status, och naturligtvis är herr Anderssons kritik på den punkten berättigad. Vederbörande organ har ingen beslutsfunktion. Men detta gäller tills vidare i avvaktan på länsförvaltningsutredningen. Låt oss gemensamt avvakta detta förslag och sedan diskutera planeringsrådens framtida status och bestämma deras framtida funktion. Beträffande fördelningen på länen av bostadskvoten har en av kammarens ledamöter ställt en fråga. Det är möjligt att jag tvingas be herr talmannen om att min kollega, statsrådet Lundkvist, får svara, eftersom jag har en debatt också i andra kammaren. Låt mig bara säga som min personliga uppfattning att jag hade hoppats på att länsbostadsnämnderna i huvudsak skulle ha kunnat följa kommunblockens förslag i den mån man var enig inom kommunblocken. Vi har dock givit den slutgiltiga bestämmanderätten åt länsbostadsnämnderna. Det här är ju också en försöksverksamhet, och vi får nu se vilka erfarenheter vi kan få av de olika länsorganens handläggning av dessa frågor och hur vi skall gå vidare på den punkten. Jag ville gärna säga det så här tidigt, eftersom jag kanske inte hinner lämna något svar senare i dag.
Herr talman! Med hänsyn till att de frågor som diskuteras i den här interpellationen också berör den verksamhet som jag har ansvar för inom regeringen, vill jag gärna begagna tillfället att lämna några personliga synpunkter på den mycket viktiga frågan om den kommunala självstyrelsens roll inom ramen för den regionala utvecklingsplaneringen. Vi vill alla slå vakt om den kommunala självstyrelsen. Det har både inrikesministern och herr Torsten Andersson betygat, och jag kan naturligtvis helt och fullt ansluta mig till deras uppfattning. Jag behöver inte utveckla skälen till att vi är så eniga på den punkten. Men vi kan väl ändå säga oss att hur hårt vi än håller på den kommunala självstyrelsen, måste planeringen också på det kommunala planet ske mot bakgrunden av våra gemensamma resurser och behov och mot bakgrunden av att vi skall kunna tillvarata olika landsdelars naturliga förutsättningar för utveckling. Om kommunerna planerar var för sig utan hänsyn till varandra eller till samhällsresurserna i deras helhet, kommer planerna — det vet vi av erfarenhet — att sträcka sig långt utöver vad resurserna medger. Olika sammanställningar i skilda sammanhang av de enskilda kommunernas Önskemål att få utveckla och expandera visar att vi på denna punkt då löper risken att bl.a. planera för ett invånarantal som inte på långa vägar kommer att kunna uppnås inom den tid som planerna avser. Vi tar då i anspråk dyrbar och knapp arbetskraft för en planering som är orealistisk, vars resultat sålun da till stora delar inte kan genomföras i verkligheten. Vi löper risken att feldimensionera våra investeringar. Vi medverkar därmed till att onödigt skärpa anspråken på samhällsresurserna med förseningar av nödvändiga investeringar, kostnadsökningar och svikna förväntningar som konsekvens, Vill vi råda bot för sådana missförhållanden, måste vi finna metoder för en bättre samordning i planeringen kommunerna emellan och mellan stat och kommun i enlighet med de beslut som riksdagen ju redan har fattat och som inrikesministern här hänvisar till. Vi behöver metoder för ett samspel mellan stat och kommun, ett samspel som blir allt angelägnare om vi vill främja en gynnsam utveckling av samhället i dess helhet. Jag ser i den regionala utvecklings planering, som inrikesministern här har redovisat, en möjlighet att — inte minst i kommunernas intresse — få en bättre ordning till stånd när det gäller fördelningen av våra resurser för olika investeringsändamål och möjligheter att åstadkomma ett mera harmoniskt samhällsbyggande. Jag ser därför inte den regionala utvecklingsplaneringen som ett angrepp mot den kommunala självstyrelsen utan som ett stöd för denna. Den kommunala självstyrelsen är som jag ser den en fråga om en vettig arbetsfördelning mellan stat och kommun. Den regionala utvecklingsplanering som vi nu diskuterar förskjuter inte kompetensförhållandet i och för sig mellan stat och kommun, när det gäller kommunernas ansvar för den kommunala planeringen. Den kommunala självstyrelsen blir inte mindre därför att vi ute i kommunerna får möjligheter att planera för medborgarnas önskemål mot bakgrunden av mera realistiska förutsättningar. Vi får en bättre garanti för att de resurser som planerna kräver också finns tillgängliga, när planerna skall genomföras. Den kommunala självstyrelsen blir ju inte sämre, om vi får bättre möjligheter att se våra planer förverkligade. En kommunal självstyrelse som — på grund av bl.a. otillräckligt samspel mellan stat och kommun i planeringen — resulterar i att vi gör upp planer i det blå kommer av naturliga skäl att förlora i betydelse. Den kommunala självstyrelsen lever — det har upprepats många gånger, och jag tror att det behöver sägas ofta — i kraft av sin effektivitet, sin förmåga att lösa problemen för medborgarna. Den regionala utvecklingsplanering som inrikesministern har redovisat kommer därför, som jag ser den, att ge ett mera reellt innehåll åt begreppet kommunal självstyrelse. Herr Torsten Andersson sade i sitt inlägg att den kommunala självstyrelsen inte får vara »en god sak på papperet men värdelös i praktiken». Jag delar helt hans uppfattning och menar att med denna planering blir den inte bara en god sak på papperet utan den blir också värdefull i praktiken. Jag skall också passa på tillfället att säga att en mycket avgörande del av denna diskussion naturligtvis kommer i anslutning till de förslag som vi nu ganska snart får från länsutredningarna. Vi räknar med att någon gång efter nyår få både länsförvaltningsutredningens, landskontorsutredningens och länsindelningsutredningens förslag. Länsdemokratiutredningens förslag räknar vi med att få någon gång på försommaren. I dessa sammanhang kommer vi att få anledning att diskutera om hur det regionala organet skall vara utformat och hur man skall skapa garantier för det kommunala inflytande som vi diskuterar när det gäller utvecklingen på det regionala planet. Jag skall be att få sluta med att säga att vi har, som kanske alla vet, en arbetsgrupp med representanter från inrikesdepartementet och ifrån kommunförbunden, där vi med uppmärksamhet följer de frågor som gäller den kommunala självstyrelsen och den kommunala demokratien i en utveckling med stora förändringar på hela det kommunala fältet. I denna arbetsgrupp har vi diskuterat även frågan om den regionala utvecklingsplaneringen och den kommunala självstyrelsen. Alla var där överens om att vi måste ha metoder för en planering av detta slag. Samtidigt var det naturligt att man från kommunförbundens sida med uppmärksamhet ville följa utvecklingen för att garantera det kommunala inflytandet i planeringen. Jag är övertygad om och hoppas på att vi skall finna former för ett sådant samspel mellan stat och kommun som kan ge oss bättre förutsättningar att få både en god samhällsplanering och en stark kommunal självstyrelse.

Herr talman! Jag vill gärna till statsrådet Lundkvist få framföra ett tack för de synpunkter han här givit till känna. Jag har emellertid en liten invändning att göra. Jag tycker nog att han slog in öppna dörrar när han försäkrade att vad han nämnde var sådant som man hade anledning att önska sig. Det är alldeles uppenbart. Visst skulle vi önska att få hela denna goda fina cigarr.

Jag vill dock gärna understryka detta, att de regionala resurserna bör få en bättre fördelning, och det är väl närmast där som skon klämmer. När herr statsrådet säger att denna planering skulle utgöra ett stöd för den kommunala självstyrelsen får man livligt hoppas att den får en sådan utformning att kommunen blir den som bestämmer. Det sägs att läget inte kan bli sämre för kommunerna därför att de får ökade resurser, Nej, det är naturligtvis en sanning som inte går att bestrida, nota bene om de får resurserna på ett sådant sätt, att det inte alltid ligger bakom ett krav om att förverkliga åtgärden på ett visst bestämt vis och att det, om så inte sker, kommer surt efter. Jag är övertygad om att de debatter som kommer att följa på de förslag som skall läggas fram skall bli av mycket stort intresse. Jag ber, om jag inte får ordet flera gånger i denna debatt, vilket är ovisst, att till herrar statsråd få framföra mitt tack för det intresse som har visats för denna debatt i anledning av min interpellation, och jag hoppas att vi kan fullfölja debatten när, som sagt, vi får mera stoff på bordet.

Herr talman! Fröken Ranmark har frågat om jag anser det förenligt med de allmänna principerna för fördelning av bostadsbyggnadskvoterna inom ett kommunblock att största möjliga hänsyn av länsarbetsnämnd tages till önskemål som samfällt manifesterats av de i kommunblocket ingående kommunerna. Av motiveringen till interpellationen framgår att interpellanten avser Jlänsbostadsnämndernas fördelning av bostadslånemedel. behandlades i 1966 års statsverksproposition anförde jag att man borde pröva möjligheterna låta kommunblocken tjäna som lokala enheter för bostadslånemedlens fördelning i stället för de enskilda kommunerna. Förslagets huvudsyfte var att främja en planering av bostadsbyggandet i större enheter och längre produktionsserier för att därigenom befordra en bättre hushållning med samhällets resurser. Riksdagen anslöt sig till förslaget. Enligt anvisningar som bostadsstyrelsen har utfärdat i anslutning till statsmakternas beslut skall kommunblockens samarbetsnämnder beredas tillfälle att medverka vid fördelningen av lägenheter mellan de i blocket ingående kommunerna. Sådan medverkan kan äga rum i den formen att samarbetsnämnden inger ett fördelningsförslag till länsbostadsnämnden eller — om den inte önskar lämna ett sådant förslag — på så sätt att den avger yttrande över ett av länsbostadsnämnden upprättat förslag till fördelning. I båda fallen avgörs fördelningen slutgiltigt av länsbostadsnämnden. Enligt min mening bör man i regel kunna räkna med att samarbetsnämnden bedömer fördelningsfrågan på sådant sätt att några skäl till erinringar från de statliga myndigheternas sida inte föreligger. Om de i blocket ingående kommunerna har en samstämmig uppfattning i saken, måste detta helt naturligt tillmätas stor vikt när länsbostadsnämnden skall fatta sitt beslut. I sammanhanget måste dock beaktas att länsbostadsnämnden har ansvar för att bostadslånemedlen fördelas på ett sätt som gagnar en ändamålsenlig bebyggelseutveckling i länet och som stämmer överens med de riktlinjer statsmakterna har dragit upp. Länsbostadsnämnden bör därför inte vara ovillkorligt bunden till den fördelning som de i ett kommunblock ingående kommunerna kan ha uttalat sig för. Jag vill slutligen erinra om att en kommun, som anser sig ha skäl till missnöje med länsbostadsnämndens beslut i fråga om lägenhetsfördelningen, har möjlighet att överklaga detta beslut genom besvär hos bostadsstyrelsen.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för inrikesdepartementet få framföra mitt tack för svaret på min interpellation. Av svaret framgår att samarbetsnämnden skall beredas tillfälle att medverka vid fördelningen av bostadsbyggnadskvoter mellan de i kommunblocket ingående delkommunerna. Detta finner jag också lämpligt, eftersom samarbetsnämnderna bäst torde känna till behovet av bostäder inom de olika delkommunerna. Av den anledningen anser jag även att länsbostadsnämnderna vid slutgiltigt fastställande av bostadsbyggnadskvoter för de i blocket ingående delkommunerna bör ta största möjliga hänsyn till förslag eller yttranden från samarbetsnämnden. Jag förstår inte varför samarbetsnämnderna eljest skall ha möjlighet att till länsbostadsnämnden lämna förslag eller yttra sig över förslag beträffande bostadsfördelningen inom kommunblocket, om det inte skulle i någon mån påverka det kommande beslutet. Är samarbetsnämndens förslag enhälligt, anser jag att synnerligen starka skäl skall finnas för att länsbostadsnämnden skall frångå samarbetsnämndens förslag. Jag tolkar herr statsrådets svar såsom positivt till mina synpunkter, nämligen att samarbetsnämndens mening vid fördelningen av bostadsbyggnadskvoterna inom kommunblock bör tillmätas stor vikt och inte utan starka skäl underkännas. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Jag gick händelserna något i förväg då jag räknade med att jag kanske inte skulle kunna yttra mig vidare i denna debatt, eftersom jag inte räknade med att pågående interpellationsdebatt i medkammaren skulle ta så lång tid utan att jag hade måst rycka in där vid det här laget. Nu har emellertid så blivit fallet, och därför har jag möjlighet att ge fröken Ranmark ett svar även efter hennes anförande. Jag kan göra det mycket kort. När fröken Ranmark säger, att största möjliga hänsyn skall tas till samarbetsnämndens yttrande och att det, om förslaget i samarbetsnämnden är enhälligt, måste vara synnerliga skäl för att frångå detta förslag, så vill jag kort och gott instämma i detta.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson har frågat om jag anser att normerna för lantbruksstyrelsens beslut i ett ärende som berörts i interpellationen bör läggas till allmän grund för jordförvärvslagens tillämpning i fråga om kombinerade jordoch skogsbruk i uppländska jordbruksbygder. Det av herr Nilsson åsyftade ärendet är beroende av Kungl. Maj:ts prövning, och jag kan därför inte gå in på någon diskussion av ärendet här. Jag vill dock rent allmänt framhålla att ärenden av ifrågavarande slag måste prövas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Det är inte möjligt att innan någon mera bestämd praxis hunnit utbildas ange några allmänna grunder för tillämpningen ut över dem som finns i jordförvärvslagen och dess förarbeten.

Herr talman! Först vill jag säga till herr Nilsson, att ärendet ännu inte har föredragits för mig; det är inte färdigt för en föredragning och ett avgörande. Köparen har beretts tillfälle att inkomma med påminnelser, och man får lov att beakta den för påminnelserna utsatta tiden. Att jag i dag inte har några möjligheter att svara herr Nilsson är således inte något uttryck för ointresse att debattera eller någon form av undanflykter. Men på en punkt kan jag lugna herr Nilsson. Om han möjligen nu efteråt har fått samvetsförebråelser för att hans fråga eventuellt skulle påverka beslutet, så kan jag försäkra honom att han kan interpellera många gånger om utan att jag speciellt kommer att ta intryck därav vid handläggningen av detta eller andra ärenden. Varje sådan fråga måste bedömas utifrån det material som föreligger, oavsett hur diskus« sionen går här. Man får ju söka träffa avgörandena då alla fakta ligger på bordet, oberoende av om herr Nilsson interpellerar och oberoende av vad som möjligen skrivs i tidningarna.

Om herr Nilsson har menat något sådant, antar jag att han vid närmare eftertanke kommer underfund med att det är en fullständigt orimlig misstanke. Jag kan påminna honom att riksdagen har uttalat sig om jordförvärvslagen och dess tillämpning. Vi har en lagtext, och det är klart att det i många avseenden kan vara svårt att ta ställning till ett ärende efter en ny lag. Det gäller för många av de ärenden som tas upp, kanske inte minst dem som skall prövas i lantbruksstyrelsen och av regeringen, att det är komplicerade frågor. Det kan finnas saker som talar för en förvärvsansökan och saker som talar emot den, och då måste man väga och försöka komma fram till ett riktigt avgörande. Jag vill bara ha sagt detta därför att jag undrade över vad herr Nilsson egentligen menade med att ta upp de sista antydningarna i denna debatt.